Herr talman! Björn Söder har frågat arbetsmarknadsministern hur hon avser att minska arbetslösheten genom att fler outbildade arbetslösa kommer till Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att interpellationen har överlämnats till mig. Det finns flera sätt att mäta migrationen till Sverige. Under 2011 registrerades 93 134 uppehållstillstånd eller uppehållsrätter för utländska medborgare i Sverige. Det kan vara värt att notera att ca 60 procent av dessa avsåg arbetstagare, studenter och EU/EES-medborgare samt anhöriga till dessa, alltså personer som normalt förväntas ha egen försörjning vid ankomsten till Sverige. Drygt 16 procent avsåg flyktingar, övriga skyddsbehövande och anhöriga till dessa. 22 procent avsåg övriga anhöriga. Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU har ökat betydligt sedan lagstiftningen på området reformerades 2008. Antalet asylsökande varierar kraftigt från år till år, inte minst beroende på händelseutvecklingen i omvärlden. För vissa invandrare innebär migrationen att det befintliga humankapitalet minskar i värde eftersom tidigare språkkunskaper, utbildningar och erfarenheter inte värderas lika högt på den svenska arbetsmarknaden som i hemlandet. Under många år hade personer som beviljats skydd i Sverige högre utbildningsbakgrund än inrikes födda och en inriktning på sin utbildning som var efterfrågad på arbetsmarknaden. Till exempel har vi i dag många läkare med bakgrund i Irak som arbetar inom sjukvården. För närvarande har den situationen förändrats, och många skyddsbehövande och anhöriga som omfattas av etableringslagen har kort utbildningsbakgrund. Av de 12 000 personer som var inskrivna i etableringsreformen i juli 2012 har drygt 50 procent en utbildning som är kortare än nioårig grundskola. Däremot finns det ingen statistik över analfabetism. Att höja utbildningsnivån och hitta snabbare vägar till arbete för personer med kort tidigare utbildning innebär en stor utmaning. Utbildningsinsatser inom det reguljära utbildningssystemet är ett förstahandsalternativ för denna grupp men kan inte förväntas leda till arbete inom rimlig tid för alla. De arbetsförberedande insatserna i etableringsreformen behöver därför förstärkas, vilket regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013. Samtidigt följer regeringen noga hur målgruppen utvecklas i fortsättningen för att vid behov justera utbudet av insatser. Händelser i omvärlden medför att målgruppen kan förändras snabbt avseende utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och andra förutsättningar på arbetsmarknaden. Till exempel är det inte osannolikt att de personer från Syrien som nu beviljas skydd i Sverige har ett humankapital som bättre svarar mot de behov som finns på den svenska arbetsmarknaden. Därför måste insatserna vara flexibla. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att höja utrikes föddas utbildningsnivå och öka sysselsättningsgraden. De insatser som erbjuds inom ramen för etableringsreformen ska vara effektiva och anpassade efter målgruppens förutsättningar och behov. För att skapa alternativ till det reguljära utbildningssystemet för vuxna som har kort utbildning föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2013 att det bör införas möjlighet till ett praktiskt basår. Syftet med basåret är att ge de nyanlända introduktion till nytt arbete med fokus på praktisk träning. Regeringen föreslår också att arbetsgivare som anordnar arbetsträning åt personer som omfattas av etableringsreformen och som har behov av mer handledning än vad en vanlig praktikplats möjliggör bör kunna få merkostnadsersättning. Sverige behöver ta till vara all arbetskraft som finns i vårt land. Dessutom måste fler människor från andra länder lockas att vilja arbeta här. Arbetsmarknaden är inget nollsummespel. Det finns inte ett begränsat antal arbetstillfällen. Ett nytt arbetstillfälle för en individ genererar i stället ofta fler arbetstillfällen och därmed ett mervärde för samhället. Då Björn Söder, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Josef Fransson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar integrationsminister Ullenhag för svaret på interpellationen. Jag kom in i debatten med ganska kort varsel, men förhoppningsvis blir det en intressant diskussion i alla fall. Dagens interpellation handlar om det ökade antalet invandrare till Sverige som aldrig lärt sig läsa ens på sitt eget språk och alltså är analfabeter. Att få en person som aldrig lärt sig ett skriftspråk att bli en del av det svenska arbetslivet och kunna försörja sig genom eget arbete är av förståeliga skäl en extrem utmaning. Personligen tror jag att en stor del av de invandrare som kommit på senare tid aldrig kommer att göra en enda riktig arbetstimme på den svenska arbetsmarknaden helt enkelt för att det inte finns tillräckligt många arbeten av den typen, arbeten med så låga krav på teoretiska kunskaper. Många kommuner har, som integrationsministern själv brukar uttrycka det, tagit ett stort ansvar genom att ta emot invandrare. Men nu börjar det bli rejält besvärligt i många av dessa kommuner. Ett moderat kommunalråd i Växjö varnade i dagarna i ett reportage i SVT för en tickande socialbidragsbomb. I samma reportage kunde man se hur en somalisk kvinna efter två år i sfi hade en läsförståelse på ungefär samma nivå som en förstaklassare samtidigt som hon behövde tolkhjälp för att kunna föra ett enklare samtal på svenska. Det är rimligt att tro att den kvinnan står många år från den svenska arbetsmarknaden, och det påfrestar naturligtvis det svenska välfärdssystemet alldeles enormt. Det borde stå klart för var och en. År 2009 rapporterade Dala-Demokraten att mer än varannan, 53 procent, av alla nyanlända i Borlänge var analfabeter. En centerpartist med uppgift att utveckla partiets välfärdspolitik gick i dagarna ut i Sveriges Radio med att hon tyckte att outbildade somalier kunde jobba med att hämta fikabröd. Man tar sig verkligen för pannan när man hör den typen av yttranden. Är det så vi ska bygga framtidens välfärd? Alla företag i Sverige har en ständig press på sig att effektivisera och rationalisera. De måste skära i sina kostnader för att klara den globala konkurrensen. Att i det läget lägga på en mängd hittepåjobb, som ökar kostnaderna, kan på sikt bli skillnaden mellan att vara eller inte vara för Sveriges företag. Det blir ytterligare en konkurrensnackdel, som gör att våra kvarvarande industrijobb riskerar att flyttas till låglöneländer. Att hitta på jobb är inte speciellt svårt. Jag har hört att man på sina håll i de gamla kommuniststaterna placerade folk i vägkorsningarna för att de skulle slå på och stänga av lamporna i trafikljusen, detta som ett led i att sätta folk i arbete. Varje någorlunda funtad människa måste inse att den typen av jobbskapande åtgärder blir oerhört kostsamma för samhället och kommer att stå i vägen för tillväxt och utveckling. Precis samma sak gäller om vi hittar på jobb åt nya, stora grupper, såsom att springa och hämta fikabröd. I många andra sammanhang har integrationsministern och olika proffstyckare - alltså fler än Ullenhag - framhållit att invandringen är en nödvändighet för att klara framtidens välfärd. Att sedan många ansedda ekonomer helt avfärdar invandringen som ett sätt att lösa framtidens välfärd verkar man inte bry sig om. Nils Lundgren, tidigare Junilistan, som åtminstone jag hyser stor respekt för när det gäller ekonomiska frågor, skrev ganska nyligen klokt i ämnet. Han ondgör sig i sin text över många av dem som tror sig kunna lösa ekvationen med en åldrande befolkning. Han menar att lösningen förutsätter att vi kan ta in färdigutbildade människor i 25-årsåldern som sedan jobbar i Sverige till pensionsålder och därefter återvänder till hemlandet. Men så ser inte invandringen ut.
Herr talman! Josef Fransson tar upp flera saker i sitt inlägg. Vi börjar med den demografiska utmaningen, det vill säga att vi blir allt äldre i Sverige. Invandring och rörlighet över gränser är en del i att klara den. Men vi ska inte tro att det finns en lösning i en situation där allt fler blir äldre och allt färre finns i arbetande åldrar. Från regeringens sida har vi varit rätt noga med att försöka se till att folk kan stanna lite längre i arbetslivet. För inte speciellt länge sedan var den faktiska pensionsåldern i Sverige 58-59 år. I dag är den faktiska pensionsåldern 62-63 år. Det faktum att en sjuksköterska, en snickare eller någon annan väljer att stanna ett par år till i arbetslivet är en del i att möta den demografiska utmaningen. Men som de flesta som tittar på frågan är överens om behöver hela Europa få in människor som är yngre och kan jobba. Det är den utmaning som även länder med en mer restriktiv syn på invandringspolitik möter. Fråga den nederländska eller den danska regeringen! Problemet för den nederländska och den danska regeringen är att man haft en ganska hård ton mot invandring under ganska lång tid. Det är inte speciellt attraktivt att flytta till ett land där man har en hård ton mot till exempel muslimer, eftersom några av dem som är välutbildade och kan tänka sig att söka sig till Europa kan råka vara just muslimer. De kanske inte är så sugna på att flytta till ett land där man har en trist inställning till muslimer. Vad gäller den stora frågan är det så här: När människor flyr undan krig eller förföljelse ligger det i sakens natur att vi inte bestämmer vem som ska komma till Sverige och söka asyl. Däremot måste vi hela tiden anpassa integrationspolitiken efter dem som kommer. Det är det som regeringen fokuserar på. Nu har vi av naturliga skäl fokus på människor med lägre utbildning, eftersom ganska många som kommit under senare år haft lägre utbildning. Samtidigt som vi har detta fokus, vilket kan vara svårt, måste vi hålla två bollar i luften. I den grupp som nu kommer att söka asyl finns också rätt många som har högre utbildning, och dem gäller det att inte slarva bort. Därför ska regeringen återkomma med ytterligare förslag om hur vi ska kunna översätta utländska examina bättre och hur vi ska kunna se till att den som har universitetsutbildning från annat land snabbare kan komma in i det svenska samhället och arbeta. Det är intressant att Josef Fransson har en vilja att lyssna på Sveriges kommuner. Jag har granskat Sverigedemokraternas budgetmotion. Svaret du ger till Växjös kommunalråd är att ni vältrar över kostnader på 7 miljarder kronor för nyanlända flyktingar till kommuner. Det går att dra in etableringsersättningen för dem som kommer, som ni föreslår. Etableringsersättningen får man för att delta i svenskundervisning för invandrare och för att delta i arbetsförberedande insatser, och det finns krav kopplade till att få en etableringsersättning här i Sverige. Man behöver också genomgå samhällsorientering. Denna ersättning går att dra in. Men vad händer om man drar in den? Jo, det finns en socialtjänstlag som innebär att de här människorna blir hänvisade till socialbidrag. Det innebär att ditt svar till kommunalrådet i Södertälje är att de ska få socialbidrag i stället. Ett annat förslag ni har för att spara pengar för att kunna finansiera något annat är att dra in hemutrustningslånen. Vi ger lån till människor som är nya i Sverige; vi tycker att det är rimligt att man ska betala tillbaka det man får för att bygga upp ett hem i Sverige. Resultatet av att dra in lånen till människor som kommer är också att socialtjänstlagen slår till. Då kommer kommunalrådet i Södertälje att vara tvungen att betala ut socialbidrag för att folk ska köpa möbler i stället för att de tar ett lån som de sedan betalar tillbaka. Så är det på punkt efter punkt. Jag vet att ni egentligen vill stänga gränserna, men problemet med ert budgetförslag är att de här människorna finns här nu. Det du behöver svara på för att politiken ska hålla ihop är hur snabbt det går att ändra en lagstiftning för att skapa en mer inhuman politik, vilket blir effekten. Ni säger att ni vill minska invandringen med 80-90 procent. Om jag förstår det rätt vill ni skicka ut sju-åtta-nio-åringar som inte ska få återförenas med mamma och pappa i Sverige. Ni vill också skicka ut människor till kriget i Syrien. Där tycker vi helt olika; jag tycker att vi ska kunna ta emot de människorna. Men hur fort kan ni sjösätta en sådan politik? Effekten av er politik blir att kommunerna får kraftigt ökade kostnader under nästa år. Det är tyvärr ett exempel på att Sverigedemokraternas ekonomiska politik absolut inte håller samman.
Herr talman! Vem ska betala - kommunerna eller staten? Jag har ett nationellt perspektiv på den frågan. Någon ska betala, så är det. I grund och botten går Sverigedemokraternas politik ut på att göra en resursallokeringsförändring till att hjälpa människor på plats i krishärdarnas närområde. Här tycker jag att man kan föra en ganska intressant diskussion. Som det ser ut i dag tenderar den somaliska invandringen till Sverige att öka. Det läste vi inte minst om i riksdagens egen tidning, Riksdag &amp; Departement. Men i resten av Europa minskar den. Naturligtvis finns det då en stor skillnad på politiken i de olika länderna. Det borde bli uppenbart för var och en att migration av några tiotusental människor inte löser några problem för de miljontals människor i Somalia som inte har någon möjlighet att ta sig ut från Afrika och komma till Sverige. Man måste inse att problemen i landet måste få en lösning på plats om man har somaliernas intresse för ögonen - eller de somaliska folkens, kanske man ska säga; detta är måhända grundorsaken till att det finns en konflikt. Vi har varit väldigt tydliga i Sverigedemokraterna, tycker jag. Vi vill göra den här omallokeringen av resurser för att hjälpa till för en positiv och reforminriktad utveckling i respektive krisland. Jag menar på att det är den enda verkliga åtgärden. Det är det som måste på plats, men det är mycket svårt. Vi har försökt med det i många år. Jag ser dock en ljusning i Afrika. Det är den utvecklingen som måste fortsätta. Det bor ungefär 10 miljoner människor i Somalia, och man har en väldigt snabb befolkningstillväxt. Trots stor utvandring och stridigheter har man en befolkningstillväxt på ungefär 160 000 människor per år. På så vis ökar lidandet i Somalia hela tiden, såvida man inte kan lösa konflikten och komma till rätta med svälten. Det totala mänskliga lidandet ökar om man i stället satsar alla resurserna på att hjälpa ett i dessa sammanhang relativt litet fåtal att komma till Sverige. Jag tycker också att detta är väldigt orättvist mot de svenskar som inte alla gånger har hängt med i globaliseringen och den snabba utveckling som skett i Sverige och västvärlden. De enklare jobben flyttas till låglöneländer, och det krävs alltmer av var och en för att klara av att ha ett arbete i Sverige. De enklare industrijobben försvinner och ersätts med mer kunskapsintensiva arbeten. Jag är av den uppfattningen att det även fortsättningsvis kommer att finnas väldigt många svenskar som har behov av något enklare arbetsuppgifter. I de sektorerna får man en väldig konkurrens av de här jobben som man ska skapa på olika sätt. Tiotusentals svenskar som inte får plats i det nya Sverige riskerar att slås ut.
Herr talman! Ibland är det svårt att hänga med i svängarna, men jag försöker. Normalt sett brukar jag höra Sverigedemokraterna tala om "massinvandring" till Sverige. Nu hör jag en sverigedemokrat som säger att det är ett "relativt litet fåtal" vi hjälper. Vi får försöka reda ut det i ett kommande replikskifte. Vi börjar med arbetsmarknaden. Jag håller fullständigt med om att det är en mycket stor utmaning att komma in på den svenska arbetsmarknaden för dem som kommer till Sverige med lägre utbildning. Men utgångspunkten måste vara att alla kan och vill bidra. Josef Fransson sade i sitt första inlägg att han inte tror att någon av dessa människor någon gång kommer att arbeta en enda timme. Men jag har träffat folk som gör det. Jag har träffat folk som jobbar i skogen. Jag har träffat folk som får svenskutbildning med koppling till hushållsnära tjänster i Gävleborg och som därmed får chansen att gå ut och jobba. Jag har träffat yngre människor med låg utbildning som kommit in på en utbildning och påbörjat den. Vi måste ha utgångspunkten att det här är människor som kan och ska komma i jobb och lära sig svenska språket. Det är nycklarna in i det svenska samhället. Sverigedemokraterna landar alltid i att det är bättre att hjälpa folk där borta. Men höj biståndet då! Så länge jag studerat sverigedemokratisk politik har ni velat sänka biståndet. Sedan hävdar ni att ni har någon extra miljard som ni ska ge till UNHCR. Vi är en av de största bidragsgivarna till UNHCR, som är FN:s flyktingorgan, och det ska vi kunna vara i ännu högre grad än vad vi varit tidigare. Vi behöver hjälpa folk i närområdet. På en punkt tror jag att vi är överens. Jag vill inte att människor ska behöva fly. Det är klart att det absolut viktigaste på lång sikt är att skapa en värld med demokrati och marknadsekonomi. Det är därför jag är stolt över en regering som uppfyller enprocentsmålet i biståndet. Hade Sverigedemokraterna styrt detta land hade vi inte gett så mycket bistånd. Men vi klarar inte att lösa en situation med en mamma som sitter och väntar på sina barn i Borlänge genom att säga: Dina barn får inte komma, utan vi skickar pengar till barnen i Nairobi i stället. Det är detta det handlar om. Du måste se att det är människor det handlar om. Blir integrationen bättre i en situation där den som någonstans i Sverige väntar på sina minderåriga barn inte får återförenas med dem? Du har alldeles rätt i att det nu kommer fler somalier. Men vi måste beskriva vilka de människorna är. Det är pappor och mammor som får återförenas med sina barn eller barn som får återförenas med sina föräldrar. Ska vi vara intellektuellt hederliga ska du förklara för mig: Hur går det att komma in i det svenska samhället ifall jag har mina barn på andra sidan jordklotet? Blir det lättare eller svårare att lära mig svenska och komma i arbete i en sådan situation? Vad är lösningen om ni ska få ihop finansieringen? Är lösningen att ni ska skicka ut mammorna och papporna? I så fall bryter ni kraftigt mot internationella konventioner. Det är dessutom människor som redan har permanenta uppehållstillstånd. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan. Jag har försökt att få ett svar tidigare från Sverigedemokraterna på detta. Är det rimligt att minderåriga barn får komma till sin mamma och sin pappa? Det är den ena frågeställningen. Den andra frågeställningen är följande. Visst handlar den stora lösningen i Syrien om att se till att få stopp på dödandet och mördandet. Men det handlar om en person som lämnar in en asylansökan i Sverige eller en familj som sitter och väntar på en flyktinganläggning och som har flytt Aleppo där människor skjuts på öppen gata. De berättar att de flydde därför att milismän spikade upp lappar utanför deras skola där det stod: Skicka inte era barn till skolan, för då skjuter vi dem och tar deras skolväskor. Ska de få stanna i Sverige eller inte? Läser man er politik säger ni att ni ska minska invandringen med 90 procent. Det innebär att ni ska skicka tillbaka människor till dödandet i Aleppo, och det innebär att ni ska skilja små barn från deras föräldrar. Jag skulle gärna vilja ha svar framför allt på fråga två. Är det en bra eller dålig idé när människor ska komma in i ett nytt samhälle att de kan vara med sin fem eller sexåring i ett nytt land, eller ska de vara i en situation där familjen är splittrad? Jag hör till dem som tror att den situation som vi har varit inne i där vi har haft splittrade familjer har varit betydligt sämre ur integrationssynpunkt. Jag har träffat ganska många människor som känner en viss oro för sina minderåriga barn som finns på andra sidan jordklotet och därför har haft det lite svårare att komma in i det svenska samhället.
Herr talman! Nu fick jag dels väldigt många frågor på samma gång, dels ett antal anklagelser kastade mot mig. Jag har absolut inte sagt att ingen av de invandrare som kommer till Sverige någonsin skulle komma i arbete. Jag sade att en väldigt stor del av dem troligtvis aldrig kommer att göra en enda arbetstimma i ett riktigt förvärvsarbete. Jag har någonting som jag skulle vilja ta upp när jag har chansen att debattera detta med Erik Ullenhag. Innan vi avslutar skulle jag vilja beklaga mig lite grann över att det är så få liberaler som är öppna och tydliga med vad den stora invandring vi har på sikt gör med vårt svenska samhälle. Man kunde vara ärligare mot väljarna på detta område och förklara vad det innebär för att försöka bibehålla en generell välfärdsstat. Mellan fyra ögon har jag alltför många gånger hört nyliberaler säga att man är positiv till en helt fri invandring därför att det raserar dagens välfärdsstat. Det säger man naturligtvis inte öppet, men mellan fyra ögon kan man göra det. Man använder alltså invandringen som ett redskap till att nå helt andra mål, det vill säga just att krossa välfärdstaten. Kopplingen dessa fenomen emellan tycker åtminstone jag är solklar. Jag önskar att man också var tydlig med det inför väljarna och att inte bara de facto vill avveckla välfärdstaten. Jag hinner kanske svara på någon av frågorna. När det gäller familjeåterföreningen säger vi ingenting emot att man ska kunna återförenas i Sverige. Däremot har vi sagt att man ska återförenas på den plats där man har de största gemensamma anknytningsskälen. Inte minst FN förespråkar en cirkulär migration just för att vi ska kunna vara med och hjälpa flyktingar i direkt konflikt. Tanken är att människor på flykt också ska återvända när konflikten är över.
Herr talman! Jag ska försöka att ta tag i ett par av trådarna. Nu hänvisas till FN och att vi ska ha en återförening av familjer där de bäst kan samlas. I de familjer som nu är splittrade lever rätt ofta barnen eller mamman och pappan i närområdet till Somalia. De kanske finns på flykt i Nairobi eller på flykt i ett annat grannland. Min bedömning är att FN sannolikt kommer att säga att det är en bättre idé om pappan har en lägenhet i Borlänge eller i Växjö att de återförenas där. Det är högst osannolikt att FN skulle säga att det är en bra idé att skicka någon på flykt i Nairobi, men vi kan ha olika åsikter om det. Om man tycker att det är en bra idé att skicka ut människorna som sitter i Borlänge är man djupt inhuman. Är det så att man hamnar i läget där man tycker att de får stanna men att deras barn inte får komma tycker jag också att man är djupt inhuman. Är det så att man tror att idén är att man ska skicka ut människor för att återförenas på flykt i Nairobi vet man ingenting om internationella konventioner och hur FN fungerar. Problemet är att man inte riktigt står för politiken. Man säger: Barn ska nog få återförenas. Det är ju de vi diskuterar. Hela er ekonomiska politik faller samman. Ni gör drakoniska nedskärningar som inte går att genomföra på kort tid för att minska invandringen. När man någon gång försöker få svar på: Vad innebär det i praktiken för människor? backar ni tillbaka. Då går det inte att minska invandringen med 80-90 procent. Effekterna när ni drar ned integrationspolitiken och skickar notan till kommunerna är att färre människor som kommer hit kommer att kunna få ett jobb och lära sig svenska språket. Det vore djupt allvarligt för Sverige. Det ges en beskrivning av invandring som hot mot välfärden. Låt oss se vår historia och vår nutid. Var fjärde tandläkare och var tredje läkare är född i ett annat land. Om vi tar bort dem från välfärden, skulle sjukvården fungera bättre eller sämre då? Titta tillbaka på den arbetskraftsinvandring som byggde upp den svenska välfärden. Ta bort finnarna, turkarna, jugoslaverna, spanjorerna, italienarna och människorna som kom från Balkan under den perioden. Vi hade inte klarat framväxten av svensk industri. Herr talman! Jag vill avslutningsvis tacka för en bra interpellationsdebatt som jag också tyckte blev rätt klargörande.